Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i finansutskottets betänkande OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med anledning av regeringens proposition. Detta handlar om att införa kompletterande bestämmelser och anpassa bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Det är en anpassning till EU:s regelverk. De delar som redan finns i EU-förordningen upphävs i svensk lagstiftning. Anpassningen till EU:s regelverk syftar till att bättre motverka bristande insyn, som har varit en del av problematiken under finanskrisen. Dessutom anses bristen på insyn i OTC-handeln i kombination med för hög motpartsrisktagning och koncentration av risk ha bidragit till att förstärka finanskrisen och förloppet hösten 2008. Därför har Europeiska kommissionen gjort ett arbete för att både identifiera och åtgärda risker samt rapportera resultatet av arbetet under 2009. Den 15 september 2010 lade kommissionen fram ett förslag till förordning. Denna förordning antogs den 4 juli 2012. De förändringar som propositionen nu föreslår ska innefatta centrala motparter och deras clearingmedlemmar, finansiella och icke-finansiella motparter i vissa angivna fall och transaktionsregister samt handelsplatser i vissa angivna fall. Auktorisation av OTC-derivat kommer att krävas, och ansvaret för auktorisationen kommer att ligga på enskild medlemsstat. För Sveriges del föreslår regeringen att ansvaret ska ligga på Finansinspektionen. Finansinspektionen får också enligt förslaget som uppgift att ta ut särskild avgift av den som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen. Finansinspektionen ska också ansvara för registerhållning runt auktorisationen. Ett speciellt transaktionsregister ska införas, vilket enligt propositionen innebär att sekretess ska gälla för uppgifter i registret som handlar om enskildas ekonomiska och personliga förhållanden. Vidare får Finansinspektionen möjlighet att ta ut erforderliga avgifter samt ta handräckningshjälp av Kronofogdemyndigheten vid behov av platsundersökning. Förslagen i propositionen innebär att svensk lagstiftning nu anpassas till EU-förordningen på ett ändamålsenligt sätt.